Herr talman! Det finns till intet förpliktande uttalanden, dels i det tidigare behandlade ärendet, dels på s. 15 i det betänkande vi nu diskuterar, om 15 och 30-årsreglerna. Man instämmer i att kvinnor har behov av dessa regler — man kunde ha tillagt att långtidsutbildade också har det — men i princip ger man ingen garanti. Jag kommer då till den andra sak som jag tycker är viktig: Ett fördelningssystem har sitt skydd i fasta regler. Det är klart att regler under mycket svåra ekonomiska omständigheter kan behöva ändras, men då måste man göra helhetsändringar, och de måste utfalla lika för hela kollektivet och får helst inte ha retroaktiv verkan. Det beror alldeles på krissituationens art. Det är därför vi har påpekat att dessa regler måste ligga fast tills vi går över till ett annat system eller får rejäla inslag av ett annat system, där 15 och 30-årsreglerna egentligen är ointressanta; det är pengarna där som genererar en pension, och det är den avkastning som pengarna ger när de investeras reellt och bra som utgör tryggheten i pensionen. Då slipper man arbeta med konstiga index, där det alltid blir orättvisor. Det är därför vi har avgivit reservationen. Jag tycker det är viktigt att man uppfattar denna väsentliga slutsats. När det gäller undantagandepensionärerna är det riktigt att pensionsberedningen skall ta hand om den frågan. Men detta är ju en gammal historia, och orsaken till att det har blivit så fel nu är att man aldrig har höjt grundpensionen utan lagt alla standardförbättringar — indexoch basbelopps förändringar gäller ju bara penningvärdet — på KBT och på pensionstillskott. De människor som gjorde undantagande och som ofta gjorde det i mycket svåra ekonomiska omständigheter var t.ex. företagare som var tvungna att likvidera och därför gick ur ATP; de hade inte råd med någonting annat. Det tycker jag inte att man skall lägga dem till last så här 30 år efteråt, allra helst som vi här fick höra att utlänningar som har kommit hit som flyktingar och som inte heller har betalat avgifter till ATP skall få pensioner, och det är också riktigt. Då tycker jag man kan visa generositet också mot denna lilla grupp. Det är därför vi yrkar att man skall ordna den här saken redan nu.
Herr talman! Ingegerd Elm lägger ord i min mun som jag aldrig har uttalat. Jag har inte sagt att folkpartiet är någon garant för någon. Däremot har vi tidigare i dag hört att socialdemokraterna är världsledande inom handikappområdet. Om så nu skulle vara fallet skall socialdemokraterna definitivt inte ha hela förtjänsten av det. Folkpartiet har under en rad år framlagt förslag på handikappområdet i form av motioner här i riksdagen, och till vår och de handikappades glädje har socialdemokraterna uppenbarligen tyckt att de förslagen varit bra. Men man har alltid avslagit förslagen här i kammaren och sedan så småningom återkommit med dem som sina egna i budgetpropositionen. Jag tycker väl inte att man skall haka upp sig på bagateller. Det viktigaste är ju trots allt att missförhållanden åtgärdas. Jag kanske därför kan hoppas på att förslaget om vårdbidraget kommer att gå samma väg som alla de andra. Vi har ju fört fram detta förslag några gånger vid det här laget. Att ett parti som vill hävda att det är världsbäst på handikappområdet inte vill ge stöd till de familjer som har det allra svårast, alltså de som har handikappade barn, är faktiskt för oss folkpartister ofattbart! Visa i handling och inte enbart i ord att ni verkligen är engagerade i dessa frågor! Ingegerd Elm sade att handikapputredningen är ett exempel på hur bra socialdemokraterna är. Handikapputredningen har nolldirektiv. Socialdemokraterna stoppar undan, så att säga, i denna utredning fråga efter fråga som är besvärlig och kostar pengar. Ändå vill de påstå sig vara garanter och världsledande på området! Ingegerd Elm berörde det förhållandet att vårdbidraget är skattepliktigt. Vi har föreslagit att hela vårdbidraget, som ju är en ersättning antingen för uträttat arbete eller för att man avstår från förvärvsarbete — jag uppfattade att Ingegerd Elm uttrycker sig litet fel på den punkten — skall ses som arbetsersättning. Det är ju för detta som ersättningen utgår — inte för merkostnader. Merkostnaderna räknas av vid beräkningen av ersättningens storlek, och vi har i vår motion föreslagit att man på något annat sätt skall kunna få merkostnaderna ersatta. Hela vårdbidraget skall alltså ses som ersättning för uträttat arbete eller som ersättning för bortfall av arbetsinkomst. När det barn, för vilket man har vårdbidrag, blir sexton år får ju barnet precis samma belopp. Dessutom får det handikappersättning om det har merkostnader. Ingegerd Elm sade att jag var historielös. Hon tog frågan om bilstödet som exempel. Det påståendet skall jag bemöta i ett senare inlägg.
Herr talman! Man måste ju se denna fråga som en helhet och inte plocka ut och särbehandla olika delar. Pensionen är låg och pensionstillskottet är lågt för dem som inte har ATP. När de ligger på sjukhus skall de betala en tredjedel av sin pension för vården. De kan förlora KBT. I växelvården kan de också förlora möjligheten att behålla sin bostad när de skall vårda den ena maken som är sjuk. Jag vill igen nämna undantagandepensionärerna. För mig liknar detta hämnd på dem som inte ville gå med i ATP-systemet. ”Tänk om det skulle finnas någon bland dem som är välbeställd!” tycks somliga resonera. Det finns det säkert, men jag känner många av dem och vet att det är en stor grupp som är verkliga småföretagare, framför allt småbönder. Det finns kvinnor som har förmögenhet, och de får pensionstillskott om de inte har ATP, men undantagandepensionärerna skall inte få det! De har ändå levt hela sitt liv i Sverige och betalat skatt här. Det är en skamfläck på den svenska välfärden att människor skall leva på så låg standard eller behöva begära socialhjälp.
Herr talman! Jag börjar med att tala om undantagandepensionärerna och det beslut som vi faktiskt fattade i kammaren. Vi beslöt att pensionsberedningen skulle genomföra en undersökning av dessa pensionärers situation. Vi är i pensionsberedningen i full färd med det arbetet. Att en del av partierna sedan inte kände för det beslutet, så att säga, kan ju inte leda till att vi frångår beslutet. Vi har fattat ett beslut i Sveriges riksdag som enligt god ordning bör fullföljas. Det råder litet olika uppfattningar hos representanterna för de olika partierna om hur socialdemokraterna ställer sig till pensionssystemet. Margit Gennser påstår att vi socialdemokrater siktat in oss på standardförbättringar enbart avseende pensionstillskotten och de kommunala bostadstilläggen. Margö Ingvardsson och Rune Backlund säger tvärtom. De säger att vi enbart har följt höjningen av basbeloppet. Det framstår som litet motsägelsefullt när man hör hur företrädare för de olika partierna uppfattar satsningen på våra pensioner. Vi kanske så småningom får någon lösning på hur det egentligen är. Rune Backlund sade att riksdagen bör kunna sammanföra systemen för att få ett bättre grundskydd, så att vi på det sättet inte längre skall behöva ha kommunala bostadstillägg eller särskilda skatteregler — om jag uppfattade honom rätt. Rune Backlund menade att jag missförstått honom. Det har jag inte. Jag sade nämligen i mitt inledningsanförande att en förändring av pensionerna ligger inom pensionsberedningens arbetsområde. Vi skall i beredningen arbeta med också sådana frågor. Därmed menar vi i majoriteten att vi inte behöver fatta något ytterligare beslut om vad pensionsberedningen skall göra. När det gäller skattesystemet talade jag också om att det finns ett särskilt uppdrag till inkomstskatteutredningen. Därför behöver vi inte nu begära en särskild översyn av det området.

Herr talman! Jag börjar med sista frågan. Det Ingegerd Elm nu sade måste tolkas på det sättet att pensionsberedningen skall komma med förslag. Då förstår jag inte varför socialdemokraterna i så fall har motsatt sig vårt yrkande. Om det finns sådana tankegångar i pensionsberedningen borde det ha varit lätt att acceptera vårt motionskrav, och vi skulle då inte ha behövt reservera oss i utskottet. Men någon diskussion om att socialdemokraterna var beredda att gå oss till mötes i en diskussion om höjda grundpensioner förekom ju inte i utskottet. Om det hade varit på det sättet hade det naturligtvis varit mycket enklare för oss vid hanteringen av vårt önskemål om att studera möjligheterna på detta område. Men hur det egentligen förhåller sig kanske vi kan få utrett i slutrepliken. När det gäller undantagandepensionärerna är situationen den att vi inte ser någon anledning att vänta på att utredningsuppdraget skall slutföras. Riksdagens beslut innebär ju inget annat än att en kartläggning har begärts. Det finns ju ingen koppling till att pensionsberedningen i samband med kartläggningen också skall lämna förslag som innebär att denna grupp också skall få pensionstillskott. Så länge dessa två saker inte kopplas samman ser vi ingen anledning att invänta det utredningsarbete som pågår inom pensionsberedningen. Vi tycker att det är en rättvisefråga att denna grupp med det snaraste skall få sina pensionstillskott.
Herr talman! Det skall inte behöva ta lång tid att utreda vad som menas med standardförbättring och icke standardförbättring. Under de nästan 30 år som ATP-systemet och pensionssystemet har fungerat, alltså sedan 1960, har det hänt två saker i vårt land som har betydelse för denna fråga. Den ena är den fortgående penningvärdeförsämringen, den andra är reallöneförbättringen — även om den har gått mycket långsammare än penningvärdeförsämringen. Penningvärdeförsämringen tar vi hänsyn till genom basbeloppet. Det betyder att vi försöker betala ut vad som var en krona 1960 och som alltså är många fler kronor 1989. Dessa summor skall alltså vara jämförbara. Standardhöjning innebär att vi får fler kronor i fast penningvärde att köpa för. Reallöneskyddet och standardskyddet kan förbättras och har förbättrats på folkpensionsnivån, alltså för dem som vi brukar kalla för minipensionärer. Det är de som har mycket liten ATP. Deras standard har vi i huvudsak höjt med pensionstillskott och med KBT. Vi har inte lagt höjningen på grundpensionen, i vart fall förhållandevis mycket litet. Det berodde just på vad som sades tidigare, att det betyder att det blir mycket dyrare eftersom det läggs på grundpensionen. De personer som valde undantagande hade inte kunnat förutse denna politik — så sades det inte att det skulle göras. Det är därför jag tycker att man i rättvisans namn skulle kunna se till att de blev likställda med alla andra pensionärer. Vad gäller frågan om pensionsutredningens kartläggning eller inte konstaterar jag att vår politiska vilja kommer till uttryck i reservationen: denna lilla grupp borde kunna tillgodoses nu. Jag tror inte att det där med att vi har använt begreppet standardförbättringar på olika sätt egentligen bör vara för besvärligt. För mig i alla fall är standardförbättringar detsamma som reallöneförbättringar, som även bör kunna komma till uttryck i folkpensionen.
Herr talman! Ingegerd Elm påstod att jag var historielös och att folkpartiet i regeringsställning minsann inte hade gjort någonting för de handikappade. Därför skall jag fräscha upp historien för Ingegerd Elm och tala om att under den borgerliga regeringstiden 1976-1982 förbättrades stödet till de handikappade från 4 till 15 miljarder. Man förbättrade färdtjänsten, det infördes riksfärdtjänst och bilstödsutredningen tillsattes. Bilstödsutredningens förslag lades fram just före valet 1982. Sedan tog det sex år för socialdemokraterna att omarbeta bilstödet för att få vad man förhoppningsvis tror är ett bättre förslag. Det har gått ganska kort tid sedan det nya bilstödet infördes, så jag tycker vi bör vänta med att bedöma om det är bra eller dåligt. Ingegerd Elm säger att rehabiliteringsbetänkandet har lagts fram. Det har förvisso kommit, i december, men det är ju ute på remiss, och vi har ingalunda sett något resultat av den utredningen. Därför tycker jag det är att gå händelserna i förväg att ta ut några segrar på det området.

Herr talman! I den sista omgången av replikerna vill jag säga att när vi har sittande utredningar brukar vi inte bifalla motioner som begär att utredningarna skall utreda frågor som de faktiskt har direktiv att ta hand om. Denna utredning är, precis som de flesta av våra utredningar, parlamentariskt sammansatt, och samtliga riksdagspartier utom miljöpartiet, som inte fanns när utredningen tillsattes, är representerade. Den vägen har man alltså möjlighet att ta upp vad man anser är särskilt väsentliga frågor som beredningen inte tillräckligt uppmärksammar. Avslutningsvis vill jag säga några ord till Barbro Sandberg. I sin förra replik till mig sade hon att folkpartiet minsann aldrig sagt sig vara någon garant för något — där fick jag tydligen en bekräftelse på vad jag tidigare sagt. Nu återkommer Barbro Sandberg och säger att under åren 1976-1982, som jag åberopade under mitt anförande, steg stödet till de handikappade med ganska mycket pengar. Jo, men under de åren var det ju en prisutveckling som innebar att basbeloppet måste öka ganska mycket varje år. Där finns en hel del av förklaringen till de siffror som Barbro Sandberg talar om. Handikapputredningen är ute på remiss, och då har vi inga garantier, säger Barbro Sandberg. Jag förstår att det är därför folkpartiet har en reservation som egentligen är ett remissvar. Vi kan vara säkra på att riksdagen kommer att få utredningen efter remissomgången, och då har vi möjlighet att ta ställning till regeringens förslag med anledning av den. Det har talats en hel del om vår ersättning till pensionärer och handikappade under de senare åren. Det har sagts att det skulle vara bristfälliga höjningar osv. Jag vill bara helt stillsamt påminna om att den urholkning som skedde med det s.k. borgerliga basbeloppet genom det beslut som fattades i början av 1980-talet rättade vi till på en gång efter regeringsskiftet. Vi återställde alltså basbeloppet till dess riktiga värde från den 1 januari 1983, och det innebar att vi fick göra en extra höjning av basbeloppet från samma dag.

Herr talman! Tillsammans med fyra ledamöter av denna riksdag har jag motionerat om retroaktiv rätt till ATP för vård av barn under tre år. Vi som undertecknat motionen representerar fem av riksdagens partier. Om samma förhållande uppstått när utskottet behandlade denna fråga, hade kammaren besparats åtminstone ett inlägg. Jag hade i så fall gärna avstått — till förmån för alla föräldrar, i de flesta fall kvinnor, som därmed skulle fått en bättre pension på sin ålders höst. Kvinnor, själva födda på 30-talet resp. 40 och 50-talet som födde barn på 60 och 70-talen har inte rätt till ATP-poäng för den vårdnad av barn som de utförde under dessa år, medan däremot föräldrar som vårdat barn efter 1982 har denna rätt för samma typ av vårdnad. Som har påpekats här i kväll gäller det många gånger kvinnor med låg ATP. Jag frågar: Var finns logiken och rättvisan? Vi behöver inget nytt system, för det finns redan ett. Vad som behövs är bara ett beslut att samma sak som i dag gäller för föräldrar med barn födda efter 1982 skall gälla fr.o.m. ATP:s genomförande. I motionen har vi dock inte krävt detta, utan vi har nöjt oss med att föreslå att riksdagen hos regeringen begär en utredning som sedan har att lägga fram förslag om hur denna retroaktivitet skall genomföras. Utskottsmajoritetens skäl för avslag är mycket tunt, om jag får säga så. Bara därför att man 1982 uttalade att reformen då var klart avgränsad, skulle man inte nu kunna ta upp frågan och genomföra detta förslag. Hur skulle övriga reformer kunna genomföras i vårt land om detta skulle bli en huvudlinje i agerandet? I 1988 års val mötte jag frågeställningar kring detta problem. Alla som jag talade med ansåg detta vara en rättvisefråga och att reformen borde genomföras. Och jag garanterar att det inte bara var folk från de fyra partier som har ställt upp i utskottet, utan från samtliga partier. Det förvånar mig därför att moderaterna inte ställt upp i utskottet. Även socialdemokraternas ihärdiga avståndstagande från en reform som i första hand är en rättvisefråga för kvinnor, som ofta inte haft möjlighet att få jobb, är kanske ännu mer förvånande. Rimmar detta verkligen med en socialde mokratisk politik för solidaritet och jämställdhet — för det finns väl en sådan? Upphovsrätten till motionen skall tillskrivas kvinnorna inom TCO, säkert från alla partier. Det är ganska viktigt att veta detta, för det går ju lätt partipolitik i en sådan här fråga. Det var de som hösten 1985 tog upp frågan. Själv uppmärksammade jag den i en tidningsartikel, och jag hade inte svårt att dela den åsikt som artikeln tolkade. Det är en uppfattning som jag inte är ensam om, utan den delas av många som skall sitta i denna kammare när vi kommer att fatta beslut. Hur många det blir får vi se i morgon, när vi går till omröstning. Jag hoppas för många föräldrars skull att vi då kan vända på det hela och yrkar slutligen, herr talman, bifall till reservation nr 10.

Herr talman! Jag vet inte vad Rune Thorén har sysslat med tidigare, men det är inte särskilt vanligt att man ändrar lagar med retroaktiv verkan. Det är tvärtom mycket mycket ovanligt att sådana beslut fattas.

Men det måste naturligtvis ha varit en välgrundad uppfattning som socialdepartementet hade då också, när man uttalade sig på det sättet. Det är alltså inte på grund av envishet som vi upprepar det resonemanget, utan det gör vi därför att vi menar att man måste vara mycket restriktiv när man stiftar lagar som har retroaktiv verkan. Utskottet har alltså även denna gång avstyrkt motionen — vi har haft den tidigare.
Herr talman! Jag blev ju tilltalad i den här frågan. Jag tycker att det skall vara konsekvensi ens beslutsfattande. Först fattar vi ett beslut om efterlevandepensioner som har negativa retroaktiva verkningar, där man så att säga tar bort intjänade förmåner. Sedan kommer det motioner — och det är från samma personer som har röstat för beslutet att ta bort förmåner — med förslag om att ge retroaktiva förmåner ända tillbaka till 1960. Det kan leda till vissa administrativa problem, men framför allt är det inte bra för principernas skull. Effekten av min pedagogiska verksamhet är nog ringa, men jag har försökt tala om att fasthet i regelsystemet — i det här fallet ATP-systemet — är något otroligt väsentligt för att det skall vara någorlunda rättssäkert. Även om det är positiv retroaktivitet, kan man förstöra systemet. Jag tror inte att vi skall ta till vana att fatta beslut med retroaktiv verkan. Det är klart att det är väldigt trevligt att säga att man skall ge ATP-poäng för alla vårdår sedan 1960, men jag tycker att principerna för folks trygghet för framtiden väger tyngre. Problemet kan lösas mycket enklare. Det kan lösas skattevägen. Man kan ta kapitalförsäkringar, och vi skulle kunna införa avdragsrätt för premier i sådana försäkringar, som vi hade förr. Då kunde kvinnorna som det här gäller få ett mycket bättre skydd, och det hade inte kostat så mycket. Vi vet att kalkylerna är goda. Det är bakgrunden till vårt ställningstagande. Sedan håller jag med om att en hel del kvinnor på grund av ändringar i äktenskapsbalken och i efterlevandepensioneringen har fått sina förhållanden försämrade, och jag önskar att fler hade tänkt tidigare i de här frågorna.
Herr talman! Jag har inte på något sätt kritiserat det beslut som fattades 1982. Jag är klar över att man både i denna fråga och i andra frågor vid ett visst tillfälle kan fatta ett beslut och säga att det inte skall ha retroaktiv verkan. Men att det skulle innebära att vi i dag måste se saken precis likadant, vore att binda kammaren på ett sätt som jag över huvud taget inte kan tänka mig vara tillåtet. Väldigt många av de kvinnor som det i de flesta fall är fråga om kanske uppbär socialhjälp, bostadsbidrag osv., så i fråga om pengar kanske det inte är så stora summor. Det är detta vi vill att man skall utreda. När man pratar om trygghet för framtiden osv., undrar jag: Finns det ett rättvisare system än detta? Att ge socialhjälp eller andra bidrag måste vara sämre. Vi har här en princip som har tillämpats sedan 1982, och därför borde det egentligen vara mycket enkelt att i stället tillämpa den från 1960. Om man anser — jag säger det, herr talman, avslutningsvis än en gång — att solidaritet, rättvisa och inte minst jämställdhet inte bara skall vara honnörsord utan också något som praktiseras i verkligheten, då tycker jag att man skall rösta för bifall till reservation 10.

Herr talman! Förra året väckte jag en motion, i vilken jag— med hänvisning till ett omfattande material angående grundförhållandena m.m. för riksbyggnaderna på Helgeandsholmen — föreslog att en särskild utredning skulle tillsättas med uppgift att undersöka grundförhållandena och de sprickbildningar som alldeles tveklöst äger rum på riksbyggnaderna. Orsaken till att jag föreslog en särskild utredning var den påtagliga oenighet som förelåg mellan sakkunniga på området rörande handläggningen av denna viktiga fråga, något som också markerades i den skrivelse som byggnadsstyrelsen lämnade i ärendet. Under åberopande av denna yrkade konstitutionsutskottet avslag på motionen och riksdagen följde utskottet. Eftersom jag givetvis anser att förra årets handläggning av motionen inte var tillfredsställande, har jag i år återkommit med förslaget om att en särskild utredning skall tillsättas. Och återigen nöjer sig utskottsmajoriteten med att hänvisa till den nyss nämnda skrivelsen för att finna skäl för ett avslagsyrkande. I skrivelsen hävdas att den kontroll som byggnadsstyrelsen gör av byggnaderna inte visar några tecken på rörelser, som ger anledning till oro för byggnadernas beständighet. Detta är vad som ständigt framhålls, men sanningen är att det bland expertisen på området också finsn andra och motsatta meningar om hur det verkligen förhåller sig. Enligt min mening är frågan alldeles för allvarlig för att vad personer med stor kunnighet och erfarenhet anför och påtalar enbart skall viftas bort som betydelselöst. Det råder alltså skilda uppfattningar i ärendet och just därför är det väl en rimlig begäran, att en opartisk utredning kommer till stånd. Ingen kan gärna ha något att förlora på att förhållandena utreds på sätt som begärs — många kan däremot ha åtskilligt att vinna på det. Måhända kan prestigen få sig en smäll på något håll, men den bagatellen är försumbar. I årets motion har jag vidare begärt att kostnadsberäkningar redovisas för den höjning av vattennivån under Helgeandsholmen som byggnadsstyrelsen anser vara nödvändig på sikt. Dessa kostnader bör ställas i relation till de kostnader som en grundförstärkning genomförd i ombyggnadsskedet hade betingat. I byggnadsstyrelsens skrivning sägs ingenting om några kostnader. Trots detta anser utskottet, att de i motionen aktualiserade problemen är föremål för uppmärksamhet, varför någon åtgärd i sammanhanget inte anses vara påkallad. Uppmärksamheten i all ära, men inte ger den besked om några kostnader, vilket saken alltså gällde. Yrkandet om kostnadsredovisning kvarstår alltså oförändrat och bör rimligen leda till åtgärd från förvaltningskontorets sida. Herr talman! Lars Ahlmark och jag har i en motion till årets riksdag föreslagit, att riksdagen ger förvaltningsstyrelsen i uppdrag att besluta om fortsatt ersättning till byggnadsingenjören Olof af Forselles efter ingången pensionsålder. Förvaltningsstyrelsen beslutade den 3 december 1986 att ”mot bakgrund av af Forselles insatser för riksdagen vid ombyggnadsarbeten under 1950 och 1960-talet och med hänsyn till af Forselles nuvarande situation tillerkänna honom ett belopp ex gratia om 5 000 kr. i månaden med upphörande den 30 april 1989 ”. Genom detta beslut har förvaltningsstyrelsen fastslagit, att af Forselles skall erhålla någon, om än blygsam, ersättning för det betydande inkomstbortfall tvisten med riksdagen har vållat honom. Alldeles uppenbart påverkar dessa förluster hans ekonomiska situation även efter uppnådda 65 års ålder. Den pension han kommer att lyfta är klart otillräcklig. Det är därför fullt rimligt att han även i fortsättningen tillerkänns ett månatligt belopp av förvaltningsstyrelsen. Det är också fullt rimligt att han — mot bakgrund av vad som förekommit i ärendet och de konsekvenser detta fått för honom — utöver detta månatliga belopp tillerkänns ett engångsbelopp. Konstitutionsutskottet har avstyrkt motionsyrkandet, som alltså gällde ett uppdrag åt förvaltningsstyrelsen att besluta om ersättning, med motiveringen att en fråga av förevarande karaktär bör behandlas av förvaltningsstyrelsen. Utskottet tar således i motsats till oss motionärer inte ställning till frågan om ersättning, utan anser att denna skall avgöras av förvaltningsstyrelsen. Givetvis beklagar jag att riksdagen inte kommer att fatta beslut i enlighet med vad vi motionärer föreslår, men jag konstaterar samtidigt att utskottets ställningstagande innebär ett direkt uppdrag åt förvaltningsstyrelsen att åter ta upp frågan till behandling. Inför denna behandling vill jag uttrycka förhoppningen, att den utan prestigebundenhet kommer att ske med respekt för och hänsyn till en människa, som under en stor del av sitt liv ägnat riksdagen sina tjänster på ett sätt som rönt stort förtroende. Det borde finnas utrymme för riksdagen att visa Olof af Forselles den uppskattning, generositet och medmänsklighet som ger honom upprättelse och trygghet, måhända också trivsel och glädje i sin tillvaro, när han nu snart går i pension. Herr talman! Olof af Forselles och hans byggnadsföretag arbetade åt riksdagen utan anmärkning under ca 20 år. Under hela denna tid anförtroddes han en rad uppgifter av ren konsultkaraktär, för vilka han aldrig debiterade några kostnader med hänsyn till att hans företag engagerades för byggnadsoch reparationsarbetena på riksdagen. Detta förhållande byggde på ömsesidigt förtroende mellan de ansvariga på riksdagen och byggmästaren. Det finns klart dokumenterade vittnesmål om detta. Under tiden 1965-1969 gjorde af Forselles på direkt uppdrag av och i nära samarbete med förvaltningsdirektören Sture Lannefjord en mycket grundlig genomgång av riksdagshusets lokaler, funktioner och tekniska skick — helt i enlighet med den av mig nyss nämnda praxis som hade tillämpats under de många år då riksdagen byggde i egen regi med anlitande av af Forselles företag. Det fanns ingen rimlig anledning för af Forselles att förutsätta annat än att han efter samråd med riksdagens förvaltningsstyrelse skulle få utföra de arbeten och de provisorier som han utrett. Alltså debiterade han i detta skede inga kostnader för sitt arbete — alltjämt under förvissningen att ömsesidigt förtroende skulle gälla. Det genom af Forselles utarbetade materialet vidarbefordrades emellertid av Sture Lannefjord till byggnadsstyrelsen, där det användes som underlag för arkitekttävlingen om riksdagens hus. Alltjämt bibringades af Forselles uppfattningen att han skulle tilldelas ansvaret att för riksdagens räkning leda arbetet med riksdagens hus, även om hans företag inte skulle engageras i detta mycket omfattande arbete. Det finns således en tydlig förklaring till att af Forselles inte direkt tog betalt för de angivna utredningsarbetena. När han så varken får utföra de utredda arbetsuppgifterna eller ha ansvaret för arbetet med riksdagens hus, är det en självklarhet att han i efterhand ställer krav på ersättning för gjorda insatser. Att påstå att de angivna arbetsinsatserna ej är utförda är en direkt oförskämdhet. På direkt uppmaning från riksdagshåll deltog af Forselles i samarbete med arkitekten Lennart Billgren i arkitekttävlingen om riksdagens hus med förslaget ”Samspel”. Detta vann inte tävlingsjuryns bevågenhet i form av pris. Däremot blev förslaget föremål för intresse från riksdagens sida så till vida, att när de tre pristagarna underställdes begäran om revidering mot ersättning av sina förslag, gjordes detta också till Billgren-af Forselles beträffande ”Samspel”. De bibringades alltså uppfattningen, att även de skulle få ersättning för sitt revideringsarbete. De utförde ett mycket omfattande arbete under flera månader i denna tro, tills det plötsligt uppdagades för dem att det inte skulle bli fråga om någon ersättning. Herr talman! Billgren-af Forselles tillställs alltså arbetsmaterial från riksdagens förvaltningskontor rörande revidering av inlämnat byggnadsförslag. Av detta material framgår inte, att just de båda, i motsats till övriga vidtalade, inte skulle få någon ersättning för revideringsarbetet. Därtill kommer att av ett protokollsutdrag från 1974 års riksdagsutrednings protokoll den 28 februari 1974 framgår, att arkitekten Billgren skulle anmodas att i skissform redovisa förslag till lösning av ”Samspel” med bevarande av såväl trapphall som sammanbindningsbana samt att en utomstående arkitekt därefter skulle anmodas göra en utvärdering av förslagen ”Samspel”, ”Vox” och ”Aron 1”. Alldeles ofrånkomligt föreligger här alltså uppdrag om revidering av ”Samspel”. För fullständighetens skull vill jag också redovisa att det föreligger ett annat protokollsutdrag från protokoll nr 10 ca 14 dagar senare. Av detta framgår att ordföranden redogjorde för bakgrunden till det tidigare beslutet att bereda arkitekt Billgren möjlighet till lösning av ”Samspel” med högre grad av bevarande. Efter diskussion uppdrogs åt herrar Rosén och Adlercreutz att formulera en skrivelse till Billgren. Av den skulle klart framgå att det inte var fråga om ett utredningsuppdrag. Detta kan ju synas vara klartext om att det inte var fråga om ett uppdrag. Men verkligheten är den att någon skrivelse aldrig avlevererades, vilket bl.a. framgår av den av f.d. JO Gunnar Thyresson verkställda utredningen. Billgren-af Forselles erhöll således ingen uppgift om annat än att också de skulle få ersättning för sina arbetsinsatser. Det förefaller föga troligt att de båda av ren nöjeslystnad skulle ha kostat på sig många arbetstimmar med åsidosättande av andra arbetsuppgifter för någonting som de inte skulle kunna få något ekonomiskt utbyte av. Herr talman! När Olof af Forselles uppenbarligen berättigade anspråk på att få ersättning för utförda arbetsuppgifter inte ledde till minsta åtgärd från rikdagens sida, väckte han till slut talan i domstol mot riksdagen. Nu plötsligt agerade förvaltningsstyrelsen och gav genom ett antal riksdagsledamöter af Forselles beskedet att saken skulle ordnas upp och ersättning utgå, om han återkallade sin inlaga i rätten. Ett villkor från förvaltningsstyrelsen var att dom skulle meddelas om att af Forselles talan ogillades. Han råddes att medverka till detta, vilket han också gjorde. Han förespeglades att en upprättelse skulle erbjudas honom omedelbar anslutning till att hans medgivande kommit tingsrätten till handa. Detta skedde den 23 maj 1985, och han uppmanades att vara anträffbar denna dag så att direkt kontakt med förvaltningskontoret skulle kunna etableras. Någon kontakt togs emellertid inte. När af Forselles väl avsagt sig sina rättsliga möjligheter lyste det generösa erbjudandet om ersättning med sin frånvaro. Försatt i ekonomisk ruin lämnades han maktlös åt sitt öde. Det är inte alldeles enkelt att placera in ord som anständighet och heder från riksdagens sida i detta sammanhang. Herr talman! Efter framstötar från skilda håll beslutade så förvaltningssty relsen den 3 december 1986 att den tidigare angivna ersättningen om 5 000 kr. skulle utgå fram till af Forselles pensionering. Det tog alltså mer än ett och ett halvt år för förvaltningsstyrelsen att efter gjorda utfästelser komma till beslut. Att detta agerande varit till stor skada för riksdagens anseende är ofrånkomligt, men den skadan är ändå ringa i jämförelse med vad som drabbat af Forselles. Det är hög tid för oss alla att inse detta! Även om det tog lång tid för förvaltningsstyrelsen att komma till beslut och även om detta ter sig synnerligen restriktivt, så är det givetvis bättre med någon ersättning än ingen alls. Bevisligen har förvaltningsutskottet ansett att ersättning skall utgå. Motiveringarna för beslutet kvarstår alltjämt, och någon anledning att dra en gräns i samband med att Olof af Forselles pensioneras kan därför rimligen inte föreligga. Det är synnerligen angeläget att den nuvarande förvaltningsstyrelsen beaktar detta, när den skall behandla detta ärende. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till båda de reservationer som jag ställt mig bakom i utskottsbetänkandet.

Herr talman! Det till omfånget lilla betänkande som vi nu behandlar spänner över ganska vida fält, ifrån förmodade sprickor i riksdagshuset till den franska revolutionen. Inledningsvis vill jag säga att jag känner stor respekt för Hans Nyhages engagemang i vad gäller fallet med af Forselles. Jag har själv också känt en stor olust inför det fallet. Det är dock problematiskt, eftersom detta är en fråga som ligger under förvaltningsstyrelsen. Det är då inte så lätt för konstitutionsutskottet att gå in i den problematiken. Jag skulle önska och hoppas att man kunde finna en rimlig och vettig lösning på dessa frågor. Jag tycker att det är tråkigt att sådana här fall skall behöva uppkomma. Herr talman! Jag vill sedan bara säga några ord med anledning av den reservation som jag har lämnat till detta betänkande. Den gäller den franska revolutionen och en eventuell minneshögtidlighet i samband med franska revolutionens 200-årsjubileum. Konstitutionsutskottet, som är riksdagens äldsta utskott, uppstod faktiskt en gång ur en närmast revolutionär process i vårt land 1809. I dag får man i stället konstatera att det snarare råder starka kontrarevolutionära stämningar inom konstitutionsutskottet. Mitt och Margöé Ingvardssons blygsamma förslag att riksdagen skulle erinra om franska revolutionens 200-årsjubileum med en minnesstund avstyrks av utskottet. Anders Björck yrkade avslag på förslaget med formuleringar som måste glädja salig Edmund Burke i hans grav. Enligt Björck kunde franska revolutionens roll reduceras till giljotinen. Det är en intressant formulering av Europaparlamentets president in spe. Det kan också vara så att man i konstitutionsutskottet reagerar på samma sätt som en ledande företrädare för den kinesiska folkrepubliken som nyligen fick frågan om franska revolutionens historiska betydelse. Han svarade: Frågan är för tidigt ställd. Det är möjligt att den är det. Svaret kan ju vara riktigt i så måtto att franska revolutionen aldrig upphör att fascinera och alltid debatteras. Ständigt nya avhandlingar och debattböcker skrivs om denna avgörande brytpunkt i mänsklighetens historia. Den franska revolutionen har spelat en mycket stor roll för några av den moderna tidens dominerande ideologier — liberalismen och socialismen. Att t.ex. den andra socialistiska internationalen bildades jämt hundra år efter franska revolutionen, dvs. 1889, var knappast någon tillfällighet. Under den franska revolutionen antogs också deklarationen — jag tror att det var den första — om mänskliga frioch rättigheter, som även skulle komma att spela en stor roll och som fortfarande ingår i vårt idéarv. Revolutionens idéer blev snabbt en inspirationskälla och en förhoppning för de förtryckta, inte bara i de europeiska länderna. Revolutionsidéerna fick en betydelse globalt i kampen mot slaveriet. Kort efter franska revolutionen stundade slutet på den tid då miljoner och åter miljoner slavar skeppades från Afrika till kapitalistiska roffarländer. Jag, Margö Ingvardsson liksom vpk i övrigt tycker att allt detta nog vore värt en liten minneshögtidlighet här i riksdagen. Men det är väl så att vi i vpk numera är ganska ensamma om att slå vakt om det historiska arvet. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 i betänkandet.

Herr talman! Två korta frågor till Catarina Rönnung: Anser Catarina Rönnung att fortsatt ersättning skall utgå till Olof af Forselles? Vad har vi att förlora på att en opartisk utredning rörande förhållandena på Helgeandsholmen tillsätts?
Herr talman! Jag avser inte att i denna sena timme dra i gång en debatt om historiska händelser med Catarina Rönnung. Min avsikt är självfallet inte att vi i vårt land skall kopiera några av de författningar som tillkom efter den franska revolutionen, inte heller vad som stod där om äganderätten. Jag tror dock att Catarina Rönnung har fel när hon säger att detta var en begränsad rörelse. Den franska revolutionen hade många faser och utvecklades tidvis till en verkligt massomfattande rörelse, som inte bara berörde vissa borgerliga skikt — vilket i och för sig inte är så dåligt det heller, med tanke på de förhållanden som rådde. Men det där kan vi diskutera vid ett annat tillfälle. Jag tycker att argumentet att vi inte kan fira en händelse av detta slag därför att den inte har ägt rum i Sverige är något egendomligt. I en tid när vi i nästan alla debatter talar om vikten av internationalisering och av att vara européer och ha vida utblickar, tycker jag nog att riksdagen ibland kunde Prot. 1988/89:90 lyfta blickarna litet över den egna torvan. S april 1989

Herr talman! Catarina Rönnung får litet skiftande repliker här. När det gäller detta med firande av minnen av händelser som har inträffat inom resp. utom landet vill jag erinra om att vi här i landet faktiskt firar julhögtiden. Vad jag vet handlar den om händelser som inträffade i ett helt annat land för ett par tusen år sedan. Jag begär inte att vi skall ha något slags helgdag för att fira den franska revolutionen utan att vi helt modest kan ha en liten minneshögtidlighet. Catarina Rönnung talade om att det var svårt att nå enighet i utskottet. Jag hade en känsla av att det fanns starka sympatier både på socialdemokratiskt och liberalt håll för att ha en liten minneshögtidlighet.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

Herr talman! Jag ser att Bo Hammar har gått, och det kanske är litet synd. När man nu skall tala om det Europa som är statt i utveckling, skulle man nämligen kunna säga att det kanske funnes skäl att skänka en smula eftertanke åt den franska revolutionens idéer, som ju lade grunden för så mycket god utveckling i Europa. Att vi sedan inte behöver fira den i riksdagen är en annan sak. Det är emellertid väl värt att tänka på, och möjligen också att fira. Herr talman! Denna i volymhänseende lilla fråga som detta betänkande handlar om är egentligen en mycket viktig fråga och något av en markering av att vi verkligen lever i ett nytt Europa. Det är alltså frågan om att nu öppna ännu en dörr för en europeisk utveckling i vilken vårt land deltar. Det är inte oväsentligt. Jag vill inte precis påstå att jag väntar mig att nationens fäder om 200 år skall fira detta betänkande med något slags högtid i riksdagen. Men det är sannerligen värt en smula eftertanke att Sverige nu antar en lagstiftning som är klart orienterad mot att strömlinjeforma vårt sätt att vara gentemot Europa, för det är vad det handlar om. Den konvention som riksdagen nu går att anta, eller rättare sagt ratificera, innehåller en del av denna strömlinjeformning av vårt land såsom en del av Europa. Den lagstiftning som betänkandet upptar är ett sätt att ge uttryck för vår vilja att vara européer. När det gäller frågor som avser teknisk provning kanske man skall säga att det grundläggande med vad vi än må företa oss är att det vi gör möts av konsumenters, industriers och användares förtroende. Förtroendet är nyckelordet. Metoden är underordnad. Så länge den metod som vi lagstiftare kan anvisa för att ge konsumenter trygghet vad avser produkters och tjänsters säkerhet, så är vårt uppdrag fyllt. Låt oss inte tvivla på att den lagstiftning som nu läggs fram syftar just till att åstadkomma förtroende hos konsumenter och användare. Jag tycker att det ackrediteringssystem som lagstiftningen nu knäsätter som en del av svensk teknisk provning är just en åtgärd som skall mötas med förtroende och som syftar till förtroende. Ackreditering är ett system som innebär att de som får uppdraget att fullgöra provningar har mött lagstiftarens eller regeringens förtroende. Med detta skulle man egentligen inte behöva uppehålla sig så mycket mer vid denna fråga, nämligen frågan om ackrediteringssystemets lagstiftade ställning i vår svenska provningslagstiftning. Jag skulle snarare vilja uppehålla mig något vid den reservation som är avlämnad av vpk:s och mp:s företrädare i utskottet, nämligen av det skälet att den innehåller just den typ av argument som enligt min mening är så beklagliga i detta slag av ärenden. Det är alldeles uppenbart att den text som vpk:s och mp:s företrädare har i reservationen syftar till att inge något slags föreställning om att Europa har en annan hållning till säkerhetsoch provningsfrågor än vad vi svenskar har. Jag tycker det är såväl uppseendeväckande som beklagligt och klandervärt att dessa båda partier låter uttrycka att den här lagstiftningen, den här anpassningen till den europeiska utvecklingen, skulle kunna leda till ett försämrat hälsooch miljöskydd i Sverige. Det ankommer enligt min mening på vpk:s och mp:s företrädare att här i kammaren i kväll ge oss bevis för på vilka grunder ni vågar utslunga dessa anklagelser mot den europeiska gemenskapens strävanden att åstadkomma en inre marknad och villkoren för den. Det är rimligt att ni gör det, och det är också ett krav. Herr talman! Jag skall därefter med några ord uppehålla mig vid den fråga som har delat borgerligheten, nämligen frågan om i vilken grad vi skall anpassa oss till utvecklingen inom EG. Folkpartiet har valt att föreslå ett återhållande i hela lagstiftningsfrågan i avvaktan på EG:s ståndpunktstagande, medan vi har sagt att man skall observera och följa utvecklingen inom EG. Grunden för vårt ställningstagande är nämligen att båda de metoder som anvisas, sektorsöverenskommelser och ackrediteringssystem, syftar till samma sak och mycket väl kan leva i samma system. Det är sannolikt att EG kommer att använda båda systemen. Mot den bakgrunden och framför allt med tanke på behovet av att kunna organisera den svenska tekniska provningen har vi sagt oss att det är bättre att komma i gång med detta system som är användbart för framtiden och som möjliggör för regeringen att planera. Vi har därför valt att föreslå att utvecklingen inom EG skall observeras. Man får inte rusa iväg och hamna i fel läger. Folkpartiet har valt en annan väg. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3. Låt mig till slut säga några ord om riksprovplatssystemet, reservation 9. Vi anser att konkurrens även i detta väsentliga avseende är en garanti för konsumenterna. Det är en konkurrens som ger många parter tillfälle att delta iden viktiga provningsprocessen under tillsyn och under ansvar. Det är också en garanti för att provningen hålls tillgänglig till rimliga priser och hålls tillgänglig under konkurrens, som i alla andra sammanhang garanterar konsumenten en bättre produkt än en monopolprodukt. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservation 9.

Herr talman! Jag kan instämma med Nic Grönvall när han säger att ett viktigt inslag i den västeuropeiska integrationsprocessen är arbetet med att avskaffa tekniska handelshinder. Om t.ex. provning och kontroll av produkter måste upprepas i varje land dit de säljs försvåras nämligen handeln och varorna blir dyrare för konsumenterna. Därför är det betydelsefullt att man i största möjliga utsträckning kan åstadkomma ömsesidiga godtaganden av provningsoch kontrollresultat. I den proposition som vi nu behandlar föreslås ett system med ackreditering av laboratorier, ett system som man bedömer skall få väsentlig betydelse i det västeuropeiska samarbetet på provningsoch kontrollområdet. Ja, herr talman, man bedömer alltså att det skall få betydelse men man vet inte ännu om så blir fallet. Exakt vilken modell för teknisk provning som blir den internationellt mest gångbara är än så länge oklart, och det är faktiskt inte alls säkert att den modell som regeringen nu föreslår kommer att gälla i det övriga Europa. Med hänsyn till kravet på svensk anpassning till den kommande västeuropeiska ordningen för provning och certifiering borde det svenska beslutet uppskjutas till dess att EG:s beslut är helt klart. Det är också något som Industriförbundet, Elektroindustriförbundet och Sveriges mekanförbund har vädjat om vid en uppvaktning hos näringsutskottet. Herr talman! Enligt folkpartiets mening vore det klokast att vänta med beslutet om hur den tekniska provningen skall organiseras och skjuta upp beslutet tills situationen klarnat och vi verkligen vet vilken modell som blir den mest gångbara. Det finns ingen som helst anledning att forcera fram ett beslut och att ha så bråttom att man kanske t.o.m. sätter upp snubbeltråd för sig själv. Något nationellt ackrediteringssystem av den typ som föreslås i propositionen behövs inte i Sverige, såvida inte en anpassning till ett framtida EG-beslut kräver det. Om nu EG skulle komma fram till att sektoröverenskommelsesystem skulle åstadkomma ömsesidigt erkännande, då vore det ju en ren överloppsgärning att införa ett nationellt ackrediteringssystem. Det skulle bara skapa extra byråkrati och ställa till besvär samt medföra ökade kostnader, utan att bidra till en förbättring av systemet. Folkpartiet föreslår därför, herr talman, att beslutet om hur den tekniska provningen skall organiseras skjuts upp till dess att situationen klarnat när det gäller vilken modell för teknisk provning som blir den mest gångbara internationellt sett. Varför skall Sverige absolut besluta om en organisation bara några månader före det att EG beslutar om en organisation som kan komma att bli en annan än den av vår regering nu föreslagna? Herr talman! Jag tycker att detta är fullständigt snurrigt. Motiveringen att ändra och föreslå ett system med ackreditering av laboratorier är ju just att få till stånd ett system på provningsoch kontrollområdet som står i samklang med det västeuropeiska samarbetet. Då skall man väl ändå inte ha så bråttom att man inte ger sig tid att vänta på vad EG slutligt anser sig vilja ha för modell. Det finns inga skäl som talar emot att vi väntar till hösten med att fatta detta beslut för Sveriges del. Tvärtom! Det nu föreslagna systemet kan komma att avvika från den policy på området som EG inom några månader kommer att fastställa. Risken finns alltså att Sverige nu binder ris åt egen rygg. Det svenska systemet för provning och kontroll bör så långt som möjligt överensstämma med den ordning som tillämpas inom EG. Föreskrivande myndigheter i Sverige skall inte utfärda föreskrifter för provningsoch kontrollförfarandet som i hög grad avviker från vad som gäller inom EG. Av den anledningen är det fullständigt onödigt att införa ett system som kan komma att behöva ändras inom en snar framtid. Det blir företag och i slutändan konsumenter som får betala för denna flåsiga brådska. Herr talman! Jag yrkar bifall till folkpartireservationerna i detta betänkande.

Herr talman! Jag vill först börja med att yrka bifall till reservationerna 2, 4, 6, 8 och 10 som är fogade till detta betänkande. Jag övergår sedan till att något kommentera Nic Grönvalls inlägg i denna debatt. Nic Grönvall nöjer sig inte med att vpk och miljöpartiet kommer med argument för sina ståndpunkter. Nic Grönvall vill ha bevis. Redan innan vi kommit med våra argument, förklarar han att vårt uppträdande är klandervärt. Det är inte ens vad vi kommer att säga som han angriper, utan att vi över huvud taget har haft ståndpunkter. Detta är en mycket häpnadsväckande utgångspunkt i en debatt. All produktion, all mänsklig användning av verktyg, började sannolikt med att en hane grep tag i en gren och använde den i kampen om en hona. Ur detta ursprungliga, mycket primitiva användande av verktyg har fötts egenproduktionen av hantverksprodukter för att senare med den industriella revolutionen övergå i den mera industrialiserade produktionen av verktyg, material, varor etc. Ur produktionen, ur behoven av att få säkerhet i användningen av maskiner, få säkerhet och bra produkter, har fötts viss konsumentkontroll, viss kontroll av maskinprovning och viss kontroll i olika andra avseenden. Man kan kontrollera utifrån ergonomiska synpunkter och hållfasthetssynpunkter. Men detta har hela tiden varit en process, där den öppna debatten och diskussionen om olika varors fördelar, nackdelar och brister vuxit fram. Nic Grönvalls metod är att, utan att förklara på vad förtroendet skall vila, bara tala om att nu måste vi skapa förtroende. Det förtroendet skall vi skapa genom att privatisera kontrollapparaten. Vi skall också skapa det förtroendet genom att ackreditera t.o.m. företagens egna laboratorier till provningsanstalter. Kan Nic Grönvall vara så godtrogen att han tror att en sådan kontroll alldeles spontant, alldeles utan invändningar, väcker ett odelat förtroende? Jag vill inte påstå att det jag har framfört är bevis på något. Men det är tungt vägande argument mot en ändring av måttsystem, måttregler och kontrollregler, bara för att göra en vara lättare säljbar i olika delar, lättare utbytbar mot pengar. Det är ändå det viktigaste. Jag vill också hävda att det finns många andra skäl och andra viktiga exempel på hur varorna har växt fram i Sverige.

Det finns de som har blivit skadade för livet på grund av bristningar i bultar, brister i system och fel i tekniska system. Man har krävt och så småningom fått förändringar. Detta har växt fram genom en lång och ihärdig process. Det lönar sig inte med vältaliga och demagogiska krav på obetingat förtroende, om man ändå vet att man med detta försöker uppluckra provningssystemet. Det enda skälet till en uppluckring är att man vill ha en lättare trafik, en lättare försäljning, en utbytbar försäljning mellan olika zoner.

Herr talman!

Det är demagogi. Det är att missbruka ordet i denna talarstol. Det finns ingen grund i någon lagstiftning, i någon tanke i Europaharmoniseringen eller i den lagstiftning vi nu arbetar med, som skulle antyda att man inte vill säkra konsumentens och arbetarens trygghet. Paul Lestander, kom hit fram och medge att detta var ett övergrepp mot den fria talerätten i denna kammare. Vi moderater och alla andra partier här i riksdagen arbetar för att uppnå trygghet för konsumenten och arbetaren i hans miljö. Kom inte och anklaga oss för att vilja åsidosätta den principen när vi föreslår ett system för den säkerhet som är anpassad till harmoniseringen i Europa. Det är att förgripa sig mot talerätten.

Herr talman! Det är intressant att studera Nic Grönvalls förmåga att hetsa upp sig och kräva att folk skall göra deklarationer om hur de har förgripit sig mot talerätten och utnyttjat rätten att tala i denna kammare.

Nic Grönvall kan ju själv förklara varför han blir så väldigt upprörd i det här sammanhanget. Med förtroende låter jag Nic Grönvall komma med sina teser. Utifrån en mera dialektisk debattmetod, där var och en för fram sina teser och det slutligen blir en syntes av debatten, är det viktigt att båda sidors synpunkter kommer fram. Det är egentligen grunden för demokratin. Att antyda att någon inte bör få använda sin talerätt här i kammaren måste vara något som Nic Grönvall inte menar allvar med.
Herr talman! Av det senaste inlägget blir det alldeles uppenbart att Paul Lestanders angrepp på det provningssystem som nu föreslås har sin grund i att han tror att företag inte kan agera hederligt. Paul Lestander menar tydligen att om ett företag ackrediteras av behöriga myndigheter att företa tester, innebär den omständigheten att det rör sig om ett företag, att det inte är att lita på. Längre än till den punkten tjänar det inte någonting till att diskutera.
Herr talman! Jag talar faktiskt inte i termer av hederlighet och ohederlighet. Nic Grönvall krävde i sitt inledningsanförande att vi först och främst skulle känna förtroende eller bygga upp ett sådant. Det var Nic Grönvalls egna ord. Jag delar inte denna något blåögda syn på hur företag arbetar. De riksprovplatser och det mätsystem som vi tidigare haft har växt fram ur en erfarenhet, ur en kunskap och delvis ur en facklig kamp. Jag har mycket större tilltro till detta system.

Herr talman! Nic Grönvall sade att nyckelordet är förtroende. Förtroende är inte någonting som kan kommenderas fram. Dessutom anser Nic Grönvall att han kan ställa krav på hur jag skall använda den taletid som jag har antecknat mig för. Jag anser att han icke har den rätten. Möjligtvis skulle jag kunna ställa ett krav också på Nic Grönvall, nämligen att han bör använda orden enligt gängse språkbruk. Som exempel kan nämnas att Europa är den världsdel som börjar vid Uralbergen och slutar vid Atlanten. Om jag minns rätt innefattar Europa 38 stater. Nic Grönvall talar uppenbarligen om den Europeiska gemenskapen, EG. Jag anser det möjligen vara min rätt att ställa krav på att man använder de begrepp som hör hemma i debatten. Att vid denna tid på dagen föra en seriös debatt om kontroll genom teknisk provning ter sig inte särskilt inspirerande, men vi sitter väl inte här i kammaren för att ha roligt, utan snarare för att vi har till uppgift att ta ansvar för framtida livsvillkor och livskvalitet. De beslut som vi kommer att fatta i morgon är reella, om än inte formella beslut om EG-harmonisering. För att bereda vägen för en integrerad EG-marknad utan handelshinder skall den produktkontroll som vi hittills haft här i landet stegvis uttunnas och ersättas med en delvis annan metod. Det finns inte tid och möjlighet att gå in på tekniska detaljer. Det räcker med att konstatera att det ackrediteringssystem som här föreslås syftar till att minska den opartiska kontroll som tidigare stegvis introducerats genom införandet av riksprovplatser och riksmätplatser. Dessa skall nu alltmer ersättas med företagens egen självkontroll. Givetvis utgår väl alla ifrån att de flesta företag agerar hederligt, liksom vi utgår ifrån att de flesta medborgare är hederliga. Ändå anser vi att det ibland finns behov av kontroll och av poliser. Enligt min mening är dock den allra viktigaste frågan i det här sammanhanget: Vilken typ av samhälle kommer att gynnas i och med EG harmoniseringen? EG-anhängarna drömmer om ett EG-samhälle med högre effektivitet och högre produktivitet. De frågar sig aldrig om den högre produktiviteten möjligtvis betyder att en ständigt ökad mängd råvaror i en allt högre hastighet kommer att vandra vägen från råvarukällan till sophögen. Vi miljöpartister befarar att detta blir följden av den satsning på ökad internationalisering av produktion och handel som EG-harmoniseringen syftar till. All erfarenhet pekar på att detta bäddar för energioch råvaruslöseri — det blir givetvis mycket transporterande fram och tillbaka. Om riksdagen godkänner utskottets förslag, kommer morgondagens beslut att gynna de stora multinationella företagen, och i motsvarande mån missgynna de mindre företagen som inte har en chans att ställa upp med ackrediterade provningsanläggningar. Vi kan se framför oss ett Europa där Siemens och ASEA Brown Boveri kommer att avgöra vad som är god konsumentkvalitet på elområdet, BASF blir tongivande på kemiområdet och Ciba-Geigy och Sandoz när det gäller mediciner. Utskottsmajoriteten föreställer sig att denna ökade produktivitet är nödvändig för vår välfärd och att de upplysta konsumenterna kommer att göra sina rätta, fria val på en fri marknad. Miljöpartiet tror att detta delvis är vackra drömmar. Konsumenten kommer att vara slagen till slant i monopolens, oligopolens och giganternas värld — den värld som den integrerade marknaden kommer att erbjuda. När det gäller socialdemokraternas inställning till en harmoniserande lagstiftning, varav dagens förslag är en liten del, så finns det ord som påsken påminde oss om, nämligen ”Fader förlåt dem, ty de veta icke vad de göra”. Det finns inte någonting som tyder på att socialdemokratin har förstått vad internationalisering, storskalighet och ökad makt åt de multinationella och transnationella bolagen kommer att medföra i form av problem och risker. Det är ställt utom allt tvivel att den ökande självkontroll som dagens beslut om ackrediterade laboratorier kommer att leda till gynnar multiföretagen och i motsvarande mån missgynnar de mindre företagen. Vi miljöpartister vill naturligtvis inte i och för sig upprätthålla handelshinder bara för deras egen skull. Det finns inte någon anledning att förhindra en standardisering av elektriska stickproppar enbart för att förhindra att de passar eluttagen i flera länder. Storskaligheten skall bekämpas med andra medel. Å andra sidan finns det ännu mindre skäl att gå storskaligheten till mötes när den kräver att säkerhetsnormer skall urholkas, att gränsvärden skall höjas och att kontrollen av farliga verksamheter skall läggas i företagens egna händer. Miljöpartiets ideologi talar för småskalighet, decentralisering och lokalt självbestämmande. Ju längre bort från den enskilde som besluten fattas, desto större risker för att det fattas skadliga beslut utan att man har någon kunskap om de resursmässiga och ekologiska konsekvenserna, vilka ligger alltför långt bort från beslutsfattaren. Denna ideologi vill vi tillämpa även på det nationella planet. Vi vill inte att det nationella självbestämmandet skall uppges när det gäller viktiga angelägenheter som påverkar den enskildes väl och ve. Normer och provning är sådana viktiga angelägenheter. Vi är desto mer oroliga, eftersom allt tyder på att en hänsynslös marknadsliberalism tycks ta överhanden inom EG-området med dess typiska exploatering av både människor och miljö. Därför finns det i dag all anledning att varna för de små stegens tyranni. Varje steg verkar litet och ofarligt, men resultatet kan bli förödande. Därför vill vi miljöpartister stämma i bäcken. Tyvärr har riksdagen redan tagit ett sådant litet steg mot försämrad produktkontroll. Man har beslutat att den obligatoriska S-märkningen på elmaterial avsedd att anslutas till elnätet skall tas bort, ett beslut som säkerligen gläder vissa stora tillverkare inom EG, t.ex. Siemens, AEG, General Electric Ltd, etc., men som minskar trygghetskänslan för svenska konsumenter. Eftersom beslutet just har fattats har vi inte yrkat på dess omedelbara upphävande men väl på att man omedelbart, efter det att beslutet trätt i kraft, startar en utredning som följer upp konsekvenserna av att S-märkningen gjorts frivillig. Vi miljöpartister har med tillfredsställelse noterat det system med riksprovplatser som på socialdemokratiskt initiativ har byggts upp och som gjort en klar boskillnad mellan leverantörens intressen och den opartiska kontrollen. Vi är inga beundrare av kärnkraften, men vi medger gärna att detta system verksamt bidragit till säkerheten i svenska kärnkraftverk. Vi är därför bekymrade över att samma socialdemokrati nu är i färd med att rasera det verk som den har byggt upp. Eftersom vi inte har funnit att det finns något starkt behov av en omorganisation av den svenska kontrollverksamheten utöver den, enligt vår uppfattning, helt negativa anpassningsprocessen till EG, har vi inte funnit något skäl att påyrka en omorganisation av statens mätoch provråd. Om riksdagen, som jag hoppas, avslår utskottets förslag till förändringar av provningsverksamheten, kan det bli tid att diskutera eventuella förbättringar av provrådets organisation. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 6, 8 och 10 i betänkandet.
Herr talman! Jag kan förstå att det i denna sena timme anses oanständigt att gå upp i replik, men jag vill göra ett par observationer i Lars Norbergs anförande som jag tycker skall understrykas i protokollet från den här överläggningen. Den första gäller att ingen av debattörerna Paul Lestander och Lars Norberg har kommenterat den text i reservation 2 som de står bakom, nämligen att en anpassning till EG:s system kommer att leda till ett försämrat hälsooch miljöskydd i Sverige. Det är den typ av grundlösa påståenden som dessa debattörer använder i debatten och som jag menar är helt förödande för en seriös debatt. Man kan inte säga så om man inte kan styrka sina påståenden, herrar Norberg och Lestander. Det är allvarliga anklagelser som ni riktar mot de lagstiftare som är verksamma i riksdagens majoriteter. Om ni skall framföra sådana anklagelser skall ni också materialisera dem. Lars Norberg sade att detta kommer att leda till att produktkontrollen uttunnas. Man kan inte säga så om man inte också materialiserar eller kvantifierar det påståendet. Det är fråga om ett ackrediteringssystem som syftar till att ackrediteringen skall ske till laboratorier som möter vissa nivåer på allmänt ställda krav, krav som lagstiftaren skall ange och som skall garantera det grundläggande i provningssystemen, nämligen att förtroende uppkommer. Om inte förtroende uppkommer skall inte ackreditering ske. Jag saknar alltså sakligheten hos debattörerna. Den blir så mycket tydligare när Lars Norberg tar till miljöpartiets ständiga argumentationskedja, nämligen att större marknader leder till att fler råvaror förs till sophögen. Det är den typen av argumentation som möjligen kan användas i enklare sammanhang än i riksdagen, men spara dem till gatan, Lars Norberg! Till sist: Det Europa som Lars Norberg talar om är också moderaternas Europa. Vi har i många sammanhang framhållit att vår Europapolitik inte bara är en EG-politik. Den är i verklig mening en Europapolitik, och också vårt Europa börjar vid Ural.
Herr talman! Det är glädjande att Nic Grönvall erkänner att Europa börjar vid Ural. Jag är litet förvånad, eftersom den harmonisering som vi i dag diskuterar inte inom den närmaste tiden torde bli aktuell i hela Europa. Det är fråga om en harmonisering som avser den gemensamma marknaden, EG och EFTA. Om vilka försämringar som kan komma att inträffa har det förts åtskilliga debatter i denna kammare. Per Gahrton har haft ett antal meningsutbyten med utrikeshandelsministern och med arbetsmarknadsministern där han har efterlyst dokumentation inom skilda områden. Denna dokumentation står icke till vårt förfogande.

Jag anförde exemplet S-märkning. Jag är helt övertygad om att de konsumenter som i fortsättningen frivilligt köper en S-märkt produkt kan vara lika säkra som i dag på att få en kvalitetsmässigt rimligt säker elektrisk apparat till sitt hem. Men de som råkar köpa produkter som inte har denna S-märkning kan, föreställer jag mig, råka få en produkt av sämre kvalitet än som tidigare kunde köpas då S-märkning var obligatorisk i detta land. Därför har vi yrkat att en utredning skall tillsättas för att utreda detta. Det finns exempel från många områden där det finns dokumenterat att EG-normerna är lägre än normerna i vårt land. Jag har inte möjlighet att räkna upp exempel på detta, men det kan gälla asbest i bromsbelägg och gränsvärden av olika slag, m.m. Det torde finnas anledning att återkomma många gånger till den frågan både här i kammaren och annorstädes. Vad beträffar vägen mellan råvarukällan och sophögen torde sopstatistiken bevisa att Europa under efterkrigstiden har rört sig i endast en riktning när det gäller sopmängderna.
Herr talman! Jag är angelägen att framhålla att det som Per Gahrton sagt här i kammaren inte kan få utgöra underlag för referens i en debatt av detta slag.

Herr talman! I detta betänkande behandlas proposition 1988/89:60 om kontroll genom teknisk provning och om mätning samt sex motioner som har väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas en motion från allmänna motionstiden om S-märkningen på elområdet. Behandlingen i utskottet har gett anledning till tio reservationer. Föregående talare har redovisat motiven. I reservation 1 vill folkpartiet skjuta upp beslutet om hur den tekniska provningen skall organiseras till hösten 1989. Utskottsmajoriteten har här samma uppfattning som regeringen, nämligen att beslut skall fattas nu. Av både organisatoriska och administrativa skäl är det olyckligt med ett uppskov. I reservation 2 vill vpk och miljöpartiet att man avslår regeringens förslag men har andra motiv än folkpartiet. Utskottsmajoriteten menar att en svensk anslutning till en EFTA-konvention inte behöver påverka våra möjligheter att upprätthålla regler till skydd för hälsa och miljö. Det sägs i konventionen att staterna äger rätt att vidta åtgärder för att förbjuda eller återkalla en produkt på marknaden, detta även om den är provad och kontrollerad i ett annat land. I reservation 3, som moderaterna står för, krävs att riksdagen uttalar att regeringen noga skall följa utvecklingen vad gäller provning och kontroll. Utskottets majoritet är helt säker på att regeringen följer frågans utveckling mycket noggrant utan ett särskilt beslut i riksdagen. Reservation 4, som vpk och miljöpartiet står bakom, är en konsekvens av dessa partiers uppfattning när det gäller en anpassning — de är mot den. I reservation 5 följer folkpartiet upp sin uppfattning och föreslår i konsekvens därmed att riktlinjerna för mätoch provrådets verksamhet inte prövas om. Även reservation 6 är en uppföljning av tidigare förslag, där vpk och miljöpartiet avstyrker regeringens förslag till riktlinjer. Som jag tidigare har anfört är utskottsmajoriteten av motsatt åsikt. Reservationerna 7 från folkpartiet och 8 från vpk och miljöpartiet är också uppföljningar från tidigare förslag. Folkpartiet vill skjuta upp frågans avgörande, medan vpk och miljöpartiet vill ha kvar den ordning som finns i dag. Utskottets majoritet menar att det föreslagna ackrediteringssystemet skall vara öppet för all tekniskt godtagbar provningsverksamhet, alltså även mykologiska och mikrobiologiska provningar. Man bör dock bygga upp systemet successivt och prioritera enligt de resurser man har. Det vore fel av riksdagen att fastställa behov och prioritering; detta bör överlåtas till samråd med intressenterna i systemet. I reservation 9 vill moderaterna och folkpartiet ha en utredning om systemet med riksprovplatser. Man hävdar bl.a. att monopolsystemet kan vara ett hinder i det västeuropeiska integrationsarbetet. Utskottets majoritet kaninte finna skäl för en ny utredning om riksprovplatssystemet. Frågan togs senast upp av kontrollformsutredningen, som fann att ingenting hindrar att man i Sverige behåller möjligheten att för särskilda kontrollområden utse riksprovplatser med monopol på den ålagda provningen. I en utvärdering av riksprovplatssystemet 1983 konstaterades att systemet i stort sett hade fungerat väl. I reservation 10 vill vpk och miljöpartiet att regeringen gör en utvärdering av effekterna av den ändrade kontrollordning för elektrisk materiel som det tidigare fattats beslut om. Den nya kontrollordningen införs den 1 januari 1990. Enligt uppgift avser statens energiverk att studera effekterna av den ändrade ordningen när det nya systemet har gällt en tid. Reservationens krav är därmed uppfyllt. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till utskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Sven-Åke Nygårds angav att det av organisatoriska och administrativa skäl skulle vara olyckligt med ett uppskov av beslutet. Det enda motiv som vi har kunnat få har varit att man vill göra om provrådet till en myndighet av verkstyp. Det skall utses en generaldirektör och en lekmannastyrelse. Jag menar att det här inte är tungt vägande skäl till att införa en ordning som kanske visar sig vara olycklig för både företag och konsument.

Herr talman! Anslutning till det nya systemet leder inte till någon försämring, säger Sven-Åke Nygårds. En produkt kan även i fortsättningen återtas om den visar sig vara farlig eller medför risker. Det är alltid något. Men frågan är ju hur ett helt system i totalitet under årens lopp kommer att utfalla. Vår uppfattning är att när man sprider ut ansvaret och kopplar in självkontroll från kommersiella intressen löper man en ökad risk. Det intressanta är att Sven-Åke Nygårds i sitt anförande säger att det monopol på provning som vi har haft här i Sverige inte har medfört någon nackdel. Det monopolet vill han försvara när han kritiserar en motion från moderaterna och hänvisar till en utvärdering som har gjorts 1983. Det är något motsägelsefullt att i det ena ögonblicket säga att det inte leder till någon försämring att sprida ut ansvaret och förlägga en del av ansvaret hos producenterna, i deras s.k. ackrediterade laboratorier, och i det andra ögonblicket säga att en opartisk statlig monopolkontroll inte innebär några nackdelar. Vår uppfattning är naturligtvis att den innebär fördelar. Kontroll skall vara saklig och opartisk och fristående från kommersiella intressen. Det är vår grundinställning. Slutligen beträffande uppföljningen: Vi har inte begärt att regeringen skall följa upp avskaffandet av den obligatoriska S-märkningen. Vi har begärt att regeringen skall tillsätta en utredning för att sköta detta uppföljningsarbete eller ge i uppdrag till något lämpligt verk att genomföra en sådan uppföljning. Den bör lämpligen starta samtidigt som den obligatoriska kontrollen tas bort, nämligen den 1 januari 1990. Men detta tillgodoses inte i utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds inlägg i debatten var välgörande fritt från magsura påhopp och personangrepp. Det skiljer sig på det sättet väldigt fördelaktigt från många andra inlägg i debatten.

Den provningen får naturligtvis en direkt koppling till företagets intresse av att snabbt få ut nya produkter, nya idéer och uppfinningar, att snabbt göra det kommersiellt lönsamt och att krama ut profiterna ur denna produktion. Det måste vara klart också för Nygårds att vi härmed tar risker som innebär att produktkontrollen blir osäkrare ur konsumentoch användarsynpunkt.
Herr talman! Isa Halvarsson har alldeles rätt i att det man skall göra är att bygga upp en organisation för den tekniska provningen. Sådant här tar en viss tid, och då är det väl inte så dumt att organisationen är uppbyggd när EG så småningom fattar sitt beslut. Lars Norberg sade tidigare att vi socialdemokrater inte har förstått vad detta betyder. Till det vill jag bara säga att förmågan att uppfatta är en gåva som är litet olika utbrett. Jag vill säga till Paul Lestander, att jag har den uppfattningen att det inte behöver vara negativt att provningen läggs ut på det sätt som här har föreslagits. Det finns trots allt en kontroll, som är ganska omfattande, och jag tror inte att man tar för stora risker.
Herr talman! Jag kan bara konstatera att jag och Nygårds kommer att ha olika uppfattningar om risker i denna fråga även fortsättningsvis.
Herr talman! Sven-Åke Nygårds sade: Jag tror inte att vi tar för stora risker. Det är riskabelt att basera allvarliga beslut på förmodanden.
Herr talman! Tyvärr är det bara att konstatera att Paul Lestander och jag har olika uppfattningar. Det kan jag också säga till Lars Norberg. Vi får leva med att vi har olika uppfattningar — det är tyvärr inte mycket att göra åt det.

Herr talman! Det förslag som riksdagen nu har att ta ställning till kan sägas ha i första hand två syften: för det första att inom ramen för EFTA få större överensstämmelse i kontrolloch provverksamheten med vad som gäller internationellt, bl.a. inom EG, och för det andra att ge statens mätoch provråd en för sina uppgifter mera lämplig organisation. Överensstämmelsen med övriga Västeuropa ligger främst i förslaget till ackrediteringssystem, grundat på den EFTA-konvention som undertecknades i juni 1988 och som förutsätter att samtliga EFTA-länder gör på samma vis. Mot förslaget har dels å ena sidan anförts att det skulle kunna finnas risk för att den nya organisationen och ackrediteringssystemet inte kommer att stämma med den organisation och det system som EG så småningom stannar för. Bl.a. har representanter för näringslivet fört fram sådana farhågor. Dels har å andra sidan miljöpartiet och vpk i sina reservationer menat att syftet med den föreslagna förändringen enbart är att få till stånd en anpassning till EG och att förslaget därför inte bör genomföras. Vad gäller risken för att den föreslagna uppläggningen inte skulle komma att stämma med EG:s, bör det påpekas att förslaget bygger på en EFTA-konvention och alltså på liknande sätt kommer att genomföras inom hela EFTA-sammanslutningen. Inget har heller framkommit som säger att EFTA på denna punkt ligger snett i förhållande till vad som kommer att ske inom EG. Vad beträffar kritiken att förslaget enbart syftar till en EG-anpassning, motsägs ju detta av att förslaget bygger på en EFTA-konvention. Det är en överdrift att i detta förslag se en risk för något slags anslutningsväg till EG. Att tro att Sverige genom detta mätoch provsystem skulle komma närmare en anslutning till EG är att se bockfötter där inga finns. Det är inte något fel, som Norberg uttryckte det, i att svenska kontakter passar i andra länders vägguttag. Det är också det som förslaget syftar till. Det finns dessutom flera motiv för vår egen del i Sverige att göra dessa förändringar, bl.a. förändringen av organisationen för statens mätoch provråd. Det finns inte heller något skäl att anta att detta sätt att genom ackreditering kontrollera produkter skulle vara ett sämre system än det som används i dag. Det är til syvende og sidst frågan om vilka krav som de som medger eller utfärdar ackrediteringen ställer och vilka krav som ställs på de produkter som skall kontrolleras på detta sätt. Om de kraven är de rätta och i tillräckligt hög grad kontrolleras av de myndigheter som har att sköta det är risken för en försämring mycket liten. Jag vill påstå att den över huvud taget inte finns. Jag vill därför yrka bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Roland Larsson säger att vi ser bockfötter där inga finns. Jag försökte klargöra att vi ser bockfötter, samtidigt som jag sade att det finns positiva effekter av standardisering och harmonisering av tekniska bestämmelser — det vill jag inte på något sätt förneka. Men när man inför ett stort system, som det här är fråga om, måste man tänka igenom konsekvenserna. Det blir nämligen konsekvenser — det har jag försökt förklara. Även om man säger att det inte blir så stora konsekvenser skall man när det gäller dessa harmoniseringsfrågor varje gång betänka det som jag kallade de små stegens tyranni, dvs. att varje litet steg verkar så harmlöst men att summan av de många stegen kan bli obehaglig.
Herr talman! Om man ser en anpassning till andra länders system på detta område som de små stegens tyranni, är detta naturligtvis inte särskilt positivt. Men om man ser den som en del av den internationalisering som med nödvändighet måste ske på bl.a. detta område är det närmast en självklarhet att vi här i Sverige måste gå denna väg. Jag vill ånyo understryka att detta förslag bygger på en EFTA-konvention. Det förutsätter alltså att alla EFTA-länder gör på samma sätt. Om Sverige inte hänger på det här systemet spräcker vi alltså möjligheten för EFTA att komma till en gemensam lösning på detta område. Det innebär att hela EFTA måste välja en annan väg att gå fram, och det tror jag skulle vara mycket svårare, särskilt som det nu är ganska säkert att EG kommer att slå in på en liknande väg, i varje fall på en väg som innebär att detta system mycket väl passar in i sammanhanget.

Herr talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet när jag hörde herr Grönvall tidigare i debatten. Jag har i min hand en liten skrift som heter ”EG, Sverige och företagen. En introduktion”. Den är utgiven av Svenska arbetsgivareföreningen. Det finns ett litet avsnitt på s. 17 som handlar om konsumentpolitik. Det avslutas med tre rader som jag skulle vilja citera: ”Kommissionen försöker dock begränsa regleringarna till ett minimum.

Vi kan också konstatera att EG-kommissionen inte var nöjd med att den obligatoriska S-märkningen av elprodukter togs bort men att det fortfarande krävdes att elprodukterna skulle registreras. Sverige hävdade att man hade gått så långt man kunde. Så kommer då propositionen nr 60. Konsumentverket och KF har i remissyrkanden varnat för att resultatet av propositionen blir säkerhetskrav på lägre nivå än den svenska. Flera talare har framhållit att det är angeläget att anpassa sig så att man i så stor usträckning som möjligt har samma provningsförfarande och samma normer som andra länder. Det är självklart. Det behöver inte innebära att man går över till att låta företagen kontrollera sig själva, hur ackrediterade deras provplatser än må vara. Det går att lösa en sådan samordning på andra sätt, utan att utsätta folk för uppenbara risker för lojalitetskonflikter. Inte behövs det mycket fantasi, herr talman, för att förstå att de som arbetar vid sådana här provplatser kan komma att hamna i svåra lojalitetskonflikter. Det är inte säkert att de i en sådan konflikt tar mänsklighetens parti, som t.ex. Ingvar Bratt gjorde i Boforsaffären. Den franska revolutionen, som det har talats mycket om — litet grand flöt t.o.m. över i den här delen av debatten — handlade ju om människans frigörelse, inte om penningens. Till slut vill jag säga att 40 forskare i samarbete i dag har överlämnat ett upprop om det som kallas det naturliga steget. Det togs emot av företrädare för alla partier. Det handlar om miljön, om naturresurser och om vår gemensamma framtid. Alla ledamöter kommer, liksom alla andra medborgare i Sverige, att få möjlighet att ta del av detta material. Det delas nämligen ut i brevlådorna. Jag tror inte att man kan vifta bort det dessa forskare talar om, när de visar vad de fria marknadskrafterna hittills har ställt till med, lika lätt som herr Grönvall avfärdar människor som har annan uppfattning än han själv har.
Herr talman! Jag beklagar, men Krister Skånberg har utvecklat sig till något av miljöpartiets städgumma, som dyker upp i slutet av debatter och sopar upp de rester som kan finnas kvar. Det betyder inte att man kan låta honom stå oemotsagd. När man inför ett nytt system innebär det inte att systemets krav sänks. Det tycks vara en sanning som är alldeles omöjlig att begripa för miljöpartister. Det är väl bara att konstatera att ensidigheten dokumenteras kraftfullt när Krister Skånberg i ett sammanhang åberopar ett uttalande av ett antal vetenskapsmän. Låt mig påminna honom om att det finns ett annat uttalande av ett mycket större antal vetenskapsmän, som har uttalat sig till förmån för kärnkraften såsom den förnämsta energiformen i världen. Det, Krister Skånberg, var väl värt att ta intryck av.
Herr talman! Det var en fantastisk avslutning. Att komma in på kärnkraften även i detta sammanhang. Men vi vidhåller nog att en harmonisering av normer och säkerhetskrav kan genomföras på ett sätt som innebär att man inte sänker garden. Harmoniseringen behöver inte utföras på ackrediterade storföretags provplatser. Det är självklart att de olika europeiska länderna i många fall har mycket goda provningsresurser. Jag har ingen anledning att tro att Sverige på något sätt skulle inta en ledande ställning. Chansen är större att det är tyskarna som är duktigast på detta. Det finns alltså synnerligen goda möjligheter att genomföra detta på andra sätt än genom att kommersialisera provningen.

Herr talman! Sedan ett ganska stort antal år har konsumenterna haft möjlighet att handla i stort sett när det passar dem själva. Men så har det alltså inte alltid varit. Vi kan inte heller vara säkra på att det kommer att förbli så. Den socialistiska majoriteten bestående av socialdemokrater, kommunister och miljöpartister har i näringsutskottet uttalat sig för att frågan om de fria affärstiderna måste utredas vidare. Folkpartiet har tillsammans med moderaterna krävt att den utredning som nu pågår skulle läggas ned, och att riksdagen i stället skulle uttala sig för fria affärstider. Vad finns det egentligen att utreda, herr talman? Är det att en lång rad Prot. 1988/89:90 butiker och varuhus har söndagsöppet, att många konsumenter finner det 5 april 1989 praktiskt och bekvämt att handla på kvällar och helger? Är det att ett stort antal deltidsarbetande, studerande ungdomar och många andra får arbeta på tider som passar dem i kvällsöppna butiker? Affärstiderna har faktiskt utretts tidigare. När det senast skedde föreslog socialdemokraterna i den utredningen — en av dem var för övrigt statsrådet Anita Gradin — att affärerna skulle få ha öppet mellan klockan 8 och 20 på vardagar, mellan klockan 8 och 15 på lördagar och två söndagar om året. Men, sade de socialdemokratiska ledamöterna, kiosker får vara undantagna. De kan ha öppet även på andra tider. Om det förslaget hade genomförts hade resultatet bl.a. blivit att konsumenterna på söndagarna hade kunnat köpa chips, men inte potatis. De hade kunnat köpa socker, men inte salt. Damstrumpor hade gått bra, men herrstrumpor hade man fått försöka alldeles förgäves att få tag i på söndagen. Kassettband hade gått utmärkt, men skivor — nej, det hade man inte fått köpa. Toalettpapper för de nödiga hade också gått att få tag i på söndagen, men hushållspapper för den som spillde ut hade varit uteslutet. Jag tycker att det hade varit en ganska egendomlig konsumentpolitik, om man hade fastnat för den olyckliga linjen. Lyckligtvis avvisade de regeringar som då tillträdde definitivt att återinföra något så dumt som en reglering av affärstiderna. Vi har här en motion från Maja Bäckström. Hon för ett litet egendomligt resonemang. Hon säger ungefär så här, att när affärerna håller öppet på helgdagar och kvällar måste man betala OB-tillägg till de anställda, och det gör att varorna blir dyrare. Vi vill — det är grundtanken i hennes argumentering — skydda konsumenterna i Sverige mot dessa dyrare varor. Alltså skall man förbjuda helgdagsöppet. Om detta resonemang fördes vidare, herr talman, skulle det få en hel mängd intressanta men inte särskilda trivsamma konsekvenser, t.ex. följande: Riksdagen bör besluta att butikerna inreds med enkla och billiga hyllor, så att priserna hålls nere. Riksdagen bör besluta att butikerna endast får ha sina lokaler där hyrorna är låga, dvs. inte i den centrala delen av staden där människor vistas under dagar och en del också bor, så att inte kostnaderna vältras över på konsumenterna. Nej, herr talman, det enda säkra sättet att hålla priserna nere är genom fri konkurrens, fri etableringsrätt och fristående producenter och distributörer. Regleringar skapar inte prispress och gagnar inte konsumenterna. Socialdemokraterna har aldrig lärt sig det. Det är därför man ofta finner motionsförslag från deras sida om förbud mot t.ex. extrapriser, eller med krav på reglering av handeln inom tekoområdet osv. Maja Bäckström har också känsla för helgdagar, men det är inte en känsla för de ursprungliga helgdagarna, de med kristet förtecken. Nej, vad som verkligen upprör Maja Bäckström är tanken att någon affär skulle kunna hålla öppet första maj. Hon beskriver det som en utmaning mot arbetarrörelsen att ha öppet på arbetarrörelsens högtidsdag. Jag undrar då: Skall man få ha öppet för teater och filmförevisningar på arbetarrörelsens högtidsdag? Skall TV och radioutsändningar få förekomma på denna fina högtidsdag? Det innebär ju ändå att människor måste arbeta den dagen. Men jag utgår 161 ifrån att man gärna vill ha ut de budskap som man deklarerar från olika plattformar första maj, så man kan säkert räkna med att radio och TV ingår i den grupp som får hålla öppet. Hur är det med tågen? Behöver man verkligen tåg första maj? Det går ju så många andra tåg ändå, i Stockholm fyra fem stycken av olika karaktär men alla med socialistiska förtecken. Jag tycker att det är en absurd tanke att man inte på första maj liksom på andra helgdagar med olika religiösa förtecken skulle tillåta affärerna att ha öppet, så att de som så önskar kan utnyttja sin frihet att handla när de vill. Det finns butiker — det vill jag, herr talman, erinra om — som valt att hålla stängt på kvällar och helger. Det är självklart att de skall ha den rätten. De har sina konkurrensfördelar på andra områden än i fråga om öppettiderna. Där handlar uppenbarligen de människor som uppskattar andra sidor av affärernas utbud och service. Låt de människor som vill handla på tider som passar dem göra det! Här skall riksdagsmän och andra politiker helt enkelt hålla tassarna borta.

Herr talman! Vi från vpk tycker att den här utredningen bör få fortsätta. Vi anser att utredningsdirektiven var viktiga och att man bör få fortsätta att genomlysa handeln. Det skäms vi verkligen inte för. Vi har också i utskottsbehandlingen tagit ställning för Maja Bäckströms förslag om att affärerna skall vara stängda vissa helgdagar. Vi i vpk menar att arbetarrörelsens egen fridag, som har tillkommit under så mycken kamp, är en så viktig dag att den också bör högtidlighållas på ett särskilt sätt. Vi menar alltså att det är viktigt att motionens intentioner följs. Våra synpunkter är sammanfattade i reservation 3, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! Jag tror inte att frågan om affärstider är så enkel som Hadar Cars och företrädarna för de andra borgerliga partierna föreställer sig. Obegränsad frihet kan bli en frihet som går ut över samhällets gemensamma intressen. En fullständigt principiell inställning till var gränsen för friheten skall gå är i varje civiliserat samhälle en omöjlighet. Sedan de fria affärstiderna infördes har öppethållandet ökat våldsamt. Som påpekas i Maja Bäckströms motion leder detta delvis till dyrare varor. Konsumenterna får naturligtvis betala för den fördel som det möjligen är att kunna handla på många s.k. obekväma tider, dvs. för de handelsanställda obekväma tider. Att varorna blir dyrare beror alltså på att man i varupriset måste räkna in kostnader för övertidsersättningar och helgersättningar. Att en helt oreglerad handel automatiskt skulle ge det optimala resultatet för svenska folket är inte sannolikt. Och att helt fria affärstider skulle vara det bästa för de affärsanställda är inte heller troligt. Å andra sidan torde en återgång till den stränga reglering som rådde före 1971 vara en omöjlighet i dagens samhälle. Men det finns enligt vår uppfattning vissa skäl att lägga en hämsko på den ökade kommersialisering, materialism och konsumism som alltmer tycks prägla vårt samhälle.

Sist och slutligen skulle det kanske vara nyttigt för hela svenska folket att uppleva att det finns vissa dagar som är annorlunda och som är befriade från de normala kommersiella rutinerna. Det synes mig vara ett ytterst måttfullt krav som Maja Bäckström framfört, när hon begär att riksdagen skall ge regeringen till känna att den sittande affärstidsutredningen skall ta hänsyn till önskemålet att de stora helgdagarna skall befrias från affärsliv, och jag hoppas att det finns fler i denna kammare än vpk och miljöpartiet som delar den uppfattningen. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag avslag på de motioner som talar för helt fria affärstider, dvs. reservationerna 1 och 2, och bifall till reservation 3.

Herr talman! I detta betänkande behandlas två motioner rörande en nyligen tillsatt utredning om effekterna av fria affärstider, dels motion N228 med yrkande att riksdagen uttalar sig för tilläggsdirektiv till utredningen, innebärande förbud mot öppethållande i varuhusen under första maj samt vissa kyrkliga helgdagar, dels motion N316 med yrkande om bibehållande av de fria affärstiderna samt nedläggning av utredningen om affärstiderna. Regeringen tillsatte i november 1988 en utredning med uppgift att kartlägga och analysera effekterna av fria affärstider i detaljhandeln. Utredaren skall enligt direktiven också ta reda på olika intressenters inställning till affärstiderna. Utredaren skall särskilt kartlägga och analysera: - konsumenternas, de anställdas och detaljhandelsföretagens beroende av och inställning till affärstiderna. Utredningsuppdraget bör redovisas före den 1 maj 1990. Affärstiderna blev fria år 1972, efter många års reglering, och riksdagen har prövat affärstidsfrågan vid flera tillfällen sedan dess, senast våren 1987. Regeringen hade då aviserat en översyn av frågan, och näringsutskottet uttalade att tiden kunde vara mogen för en sådan översyn. Det har nu resulterat i att nämnda utredning tillsatts. I motion N316 anförs vikten av att fria affärstider får råda och att riksdagen bör uttala att de fria affärstiderna skall vara kvar. Dessutom anser motionären att utredningen bör läggas ner. Utskottet konstaterar att regeringen inte har givit utredaren några direktiv om en ny reglering av affärstiderna och att utredningen inte heller har fått i uppdrag att föreslå en sådan, utan uppgiften är att kartlägga och analysera rådande förhållanden. Något särskilt uttalande av riksdagen om att den nuvarande ordningen skall fortsätta att gälla finner utskottet inte skäl för, och avstyrker därför motion N316 i den delen. Utskottet står också fast vid sin tidigare positiva inställning till den översyn som pågår och avstyrker därför yrkandet i motion N316 beträffande nedläggning av utredningen. I motion N228 yrkar motionären att tilläggsdirektiv skall ges till utredningen, innebärande att man förbjuder öppethållande under första maj samt vissa kyrkliga helgdagar. Jag delar motionärens inställning när det gäller öppethållande på första maj, och jag tycker att det är direkt utmanande av handeln att planera för ett öppethållande på första maj i år. Nu har man ju efter påtryckningar från kunder och anställda ändrat sig, och det tycker jag är bra. Herr talman! Utskottet anser att utredningen bör fortsätta att arbeta efter de direktiv som givits, och att ytterligare lagstiftningsåtgärder inte bör övervägas innan utredningsresultatet föreligger. Herr talman! Jag tycker inte att det finns någon anledning att så här dags på dygnet kommentera Hadar Cars försök att göra sig rolig i det här ärendet. Herr talman! Jag yrkar bifall till näringsutskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Låt mig först ta tillfället i akt att yrka bifall till reservationerna 1 och 2. Till Barbro Andersson vill jag säga att jag tycker att hennes inlägg uttrycker misstro mot den nuvarande arbetslagstiftningen och möjligheterna att ge de anställda det skydd i deras arbete som den bör ge. Hennes anförande värnar inte heller människors möjligheter att få arbeta på de tider som de själva vill. Det är naturligtvis så att flertalet som arbetar under helger och liknande, då affärerna håller öppet, gör det av fri vilja. För dem är det ofta den bästa möjligheten att få en extrainkomst vid sidan av annan verksamhet — studier eller vad det nu kan vara. Paul Lestander liksom Barbro Andersson tycker att första maj är det allra heligaste som vårt samhälle har. Jag tolkar deras uttalanden så att de anser att det är nödvändigt att man har särskilda regler för första maj — till skillnad, kanhända, från andra dagar. Ni skall inga andra gudar hava jämte Marx, är tydligen den paroll med vilken de går fram. Lars Norberg, slutligen, talade om att man inte skulle ha någon principiell inställning. Det förstår jag så väl. Ett så principlöst parti som miljöpartiet begär jag inte någonting annat av.
Herr talman! När det gäller det sista vill jag bara säga att det väl tar en viss tid för Hadar Cars att genomskåda de principer som miljöpartiet följer. Men de finns, och vi har försökt dokumentera dem, så ett visst studium av källskrifterna och ett intelligent iakttagande av vårt uppträdande här i kammaren borde kunna leda till upplysning för Hadar Cars del. Till Barbro Andersson vill jag bara säga att Maja Bäckströms förslag inte var att man skulle föregripa utredningens resultat och införa en lagstiftning utan att man skulle ge utredningen i uppdrag att ha förberett en sådan lagstiftning när den framlägger sitt betänkande.

Herr talman! Karl Marx var ingen gud. Karl Marx var en socialistisk teoretiker, som många av oss kommunister och andra socialister naturligtvis har stor respekt för. Men det är inte på grund av vår respekt för Marx som vi anser att första maj är en mycket viktig helgdag — första maj är arbetarrörelsens internationella mönstringsdag. Det är vår egen helgdag, och därför ser vi på den på ett särskilt sätt. Det innebär ingen förgudning av Marx eller någon annan socialistisk eller kommunistisk teoretiker eller praktiker. Det är helt enkelt ett förhållningssätt till vår historia.
Herr talman! Marx är ingen gud, men för Paul Lestander är han uppenbarligen viktigare än Gud. Till Lars Norberg vill jag säga att man på mycket kort tid klarar att avslöja miljöpartiet.
Herr talman! Eftersom en utredning arbetar med det här och eftersom den enligt sina direktiv har fått i uppdrag att göra en översyn — det kan ju hända att den kommer fram till att de rådande förhållandena är bra och bör fortsätta — tycker jag inte att det finns anledning för riksdagen att i dag göra något uttalande åt vare sig det ena eller andra hållet. Utredningen bör fortsätta arbeta i lugn och ro.